Herr talman! Hans Stenberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att trygga och utveckla kriminalvårdsverksamheten i Viskan. Regeringen gav förra året Kriminalvården ett uppdrag om lokalförsörjning. Utgångspunkten är att anstaltsstrukturen i framtiden ska bestå av färre och större enheter. Av Kriminalvårdens instruktion framgår att anstaltsorganisationen ska vara utformad så att den tillgodoser såväl olika behov av säkerhet som de intagnas behov av arbete, utbildning och särskild behandling. Anstaltsorganisationen ska också främja en ändamålsenlig planering av de intagnas frigivning. Antalet platser inom häktes och anstaltsorganisationen ska naturligtvis fortlöpande anpassas till behovet. Mot den bakgrunden, och med hänsyn till de nya regler med utökade möjligheter till utslussning för fängelsedömda som infördes förra året, är det naturligt att Kriminalvården ser över behovet av öppna anstaltsplatser av den typ som finns på anstalten Viskan. Klienter som tidigare var placerade i öppen anstalt kan med de nya reglerna i ökad utsträckning bli föremål för olika utslussningsåtgärder. Det är viktigt att Kriminalvården inom ramen för sitt uppdrag fortlöpande ser över vilka delar av verksamheten som kan bedrivas mer effektivt. Min förhoppning är att Kriminalvårdens fortsatta beredning avseende behovet av öppna anstaltsplatser ska resultera i en helhetslösning som ger förutsättningar för en bra och effektiv verksamhet i Norrland. Jag kommer noga att följa Kriminalvårdens arbete.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret. Verksamheten vid anstalten i Viskan har utvecklats bra under senare tid. I dag är verksamheten huvudsakligen inriktad mot personer som är dömda för sexualbrott eller relationsrelaterade brott, exempelvis grov kvinnofridskränkning. Man har ungefär en femtedel av landets samlade platser när det gäller den typen av brott. Jag har följt verksamheten i anstalten under många år och kan konstatera att det har varit en oerhört positiv utveckling av verksamheten på anstalten under senare år. Man har i dag en väldigt hög kvalitet på det man gör. Man redovisar också mycket bra resultat. Under förra våren inledde man en ordentlig översyn av behovet av öppna platser i Region Nord. Jag tittade på den översyn som presenterades av regionchefen i juni. Där skriver han så här: Anstalten Viskan bör behållas och rustas upp. I ett längre perspektiv är Viskan den anstalt som motsvarar de framtida kraven på öppna anstalter. Det kändes oerhört positivt när regionchefen efter en ordentlig genomgång konstaterade att det här var den bästa öppna anstalten i hela regionen, den som man skulle satsa på. Därför kändes det som en kalldusch när vi fick klart för oss att anstalten är akut nedläggningshotad. Motivet skulle vara att det krävs investeringar i lokalerna om man ska fortsätta med att ha verksamhet där. Det känns lite bittert eftersom det här investeringsbehovet delvis har uppkommit genom försummelser från Kriminalvårdsstyrelsen. Man har under ett antal år tecknat mycket korta hyreskontrakt och hållit tillbaka underhållet. Det har gjort att man har byggt upp ett underhållsberg. Det är ett eftersatt underhåll på verksamheten. Däremot ifrågasätter jag starkt att kostnaden för de investeringar som behöver göras skulle bli så stor som det talas om i dag.

Det verkar oerhört märkligt hanterat. Det är stor risk att man, bara för att man kortsiktigt vill spara på vissa investeringskostnader, får en verksamhet med klart sämre resultat som långsiktigt blir betydligt dyrare. Jag måste fråga justitieministern: Anser justitieministern att det är rimligt med ett sådant agerande? Ska man inte från myndighetens sida tänka långsiktigt och se till kvaliteten i verksamheten?
Herr talman! Jag är väldigt glad att Hans Stenberg har tagit upp den här frågan. Jag tycker att beskrivningen av anstalten i Viskan, där man under många år har låtit bli att göra annat än kortsiktiga insatser och där underhållet har blivit eftersatt, speglar väldigt mycket hur det ser ut i kriminalvården. Vi har väldigt många anstalter som inte har fått den kontinuerliga skötsel som man borde kunna kräva. Det gör att när man behöver göra någonting blir det naturligtvis väldigt dyrt. Det är ett stort bekymmer. Vi har mycket kriminalvårdslokaler i dag som behöver investeringar. Vi har samtidigt behov av nybyggnation därför att en del inte håller nivån vad gäller standard och kvalitet för en modern kriminalvårdsverksamhet. Det är med tanke på långsiktigheten som regeringen ändå har gett ett mer övergripande och långsiktigt direktiv till Kriminalvården när det gäller den framtida lokalförsörjningen. Vi har bett om att med utgångspunkt i bedömningar om klienttillströmning, nya regler för utslussning och många andra saker se hur man ska klara av anstaltsstrukturen. Vi har också sagt att man bör titta på möjligheten att snarare ha större och färre enheter än många små av det enkla skälet att du får bättre ekonomi och bättre möjligheter till bra verksamhet om anstalterna inte är för små. Vi har också pekat på möjligheten till samlokalisering med andra myndigheter och över huvud taget försökt ge allmänna riktlinjer för översynen. Jag vill ogärna, och tänker inte heller göra det, ha synpunkter på enstaka anstalter, men så mycket måste jag ändå säga att jag utgår från att man i den bedömning som Kriminalvården gör tar in synpunkter från sina chefer i organisationen. Det är klart att deras bedömningar är betydelsefulla. Målet att vi ska nå bättre resultat i Kriminalvården är centralt. Men vi måste också klara av att få de platser och den kvalitet som man rimligen kan kräva också i framtiden. Det kommer att krävas en del förändringar och en del nybyggnation. Det kommer också att krävas en hel del av budgetutrymmet. För att kunna göra en sådan bedömning måste vi ha ett bra underlag, och det är det arbetet som Kriminalvårdsstyrelsen utför. Jag tror inte att det finns anledning att ifrågasätta Hans Stenbergs beskrivning av Viskan och de kvaliteter som finns där. Det är bra att de synpunkterna också lämnas in, och det är en helhetsbedömning som Kriminalvårdsstyrelsen först måste göra. Sedan kommer frågan naturligtvis också till vårt budgetarbete och annat. Där får man göra avvägningar. Men jag är angelägen om att man ska se de specifika behov som finns i Norrland och att man ska se till kvaliteten och ekonomin där detta är möjligt trots de försummelser som har skett under många år när det gäller underhåll och investeringar i Kriminalvårdens institutioner.

Herr talman! Jag hoppas verkligen att det görs en ordentlig och allsidig bedömning av den här frågan. Om man gör det är jag övertygad om att Viskan vinner i sammanhanget. Det är den största öppna anstalten i regionen. Den har den överlägset bästa beläggningen enligt siffrorna för de anstalter som finns i regionen. Kvaliteten är också den överlägset bästa i regionen. Det vore märkligt om man skulle bortse från regionchefens bedömning. Det inte utan att det slinker in en liten misstanke. Generaldirektören har varit på besök på en av de andra anstalterna i regionen. Efter det blev det tydligen en ändring i inriktningen. Så tycker inte jag att det ska få gå till. Det måste vara fakta som avgör vad som gäller. Jag skulle vilja ta upp en annan aspekt också. Viskananstalten ligger i en liten inlandskommun - Ånge. Det är en av de absolut största arbetsplatserna på orten. Om man lägger ned den anstalten blir de här människorna - den personal som har jobbat där, varav de flesta i många år - förmodligen erbjudna jobb i Härnösand eller Östersund eller på någon annan av Kriminalvårdsstyrelsens anstalter. Problemet är bara att de ligger långt utanför pendlingsavstånd. Oftast är man två i familjen som behöver ett jobb. Ofta kan det vara svårt för den andra parten att bryta upp från sitt jobb och flytta. Dessutom kan vi tänka på hur bostadsmarknaden ser ut på de här orterna. Om man sitter i en villa är den i princip osäljbar, särskilt i dessa tider. Om man ser detta i en anställds perspektiv upplever man naturligtvis att arbetsgivaren, staten, sviker sitt ansvar om man lägger ned anstalten. Man har en verksamhet med hög kvalitet. Personalen har gjort ett mycket bra jobb. Nu riskerar människor att förlora jobbet därför att staten har misskött det löpande underhållet av fastigheten. Det måste kännas bittert för de anställda som har hamnat i den situationen. När det gäller krisen i bilindustrin i Västsverige har representanter för regeringen uttalat sig väldigt skarpt och tydligt om arbetsgivarnas ansvar i sådana här situationer trots att det i det fallet handlar om företag som faktiskt är konkursmässiga. Därför vill jag fråga var arbetsgivaransvaret finns i det här sammanhanget om det skulle bli så att Viskananstalten läggs ned. Det kan ju inte bara vara privata arbetsgivare som ska ta ansvar. Det här är en aspekt som jag tycker ska finnas med, men det är inte huvudspåret. Jag anser fortfarande att Viskan är den största anstalten med den högsta kvaliteten och den bästa beläggningen. Regionchefen har gjort en gedigen utredning och en tydlig bedömning av att detta är den enhet som man ska satsa på i regionen bland de öppna enheterna. Jag hoppas verkligen att justitieministern noga följer ärendet och ser till att det blir sakligt hanterat framöver.
Herr talman! Jag kan försäkra interpellanten att jag följer ärendet noga. Samtidigt som regeringen ska hantera Socialdemokraternas eftersatta underhåll - för det här har pågått under många år - måste vi utveckla innehållet i verksamheten. Resultaten är ju långtifrån dem som riksdagen önskar. Det är alldeles för många som återfaller i brott generellt. Det gör att vi måste arbeta med innehållet också. Vi måste därför å ena sidan arbeta med mycket omfattande investeringar för att vi ska få en anstaltsstandard som är bra och fungerar, å andra sidan ha resurser kvar för att utveckla verksamheten. Vi måste få fler i utbildning, få fler i arbete och ge fler möjlighet till behandling för olika typer av problem som kan vara ett skäl till eller en effekt av kriminaliteten. Vi måste se till att vi får en effektiv och bra organisation. Det är också därför vi har gett uppdraget till Kriminalvårdsstyrelsen. Jag tror inte att vi behöver säga mer om alla fördelar som Viskan erbjuder, för Hans Stenberg gör det mycket bra. Låt mig bara säga att i ett centralt ansvarsperspektiv är just detta med den stabila och erfarna personalen någonting som talar till en orts fördel. När det gäller Kriminalvården är det oerhört betydelsefullt att ha en stabil och bra personal. Det är någonting som också värdesätts. Men Kriminalvårdsstyrelsen måste se till helheten. Därför kan man inte lova den ena eller den andra anstalten något. På många mindre enheter som ligger på lite mindre orter finns just fördelen med personalen. Men det är många aspekter som måste vägas samman. Det eftersatta underhållet gör att kostnaderna blir stora för att hantera det hela. Jag har som sagt inga upplysningar om enskilda anstalter, och jag kommer inte heller att ha några synpunkter på detta i det här skedet. Jag utgår ifrån att det är fakta som ska ligga till grund för den bedömning och den redovisning som Kriminalvårdsstyrelsen gör om det framtida behovet vad gäller investeringar och förändringar i Kriminalvårdens organisation. Jag vill också säga att till skillnad från en del industrier, som interpellanten nämnde, ökar vi inom rättsväsendet antalet anställda. Den satsning som alliansregeringen gör innebär att fler får en möjlighet att bidra till ett starkare rättsväsende, vilket är alldeles nödvändigt, viktigt och bra. I den meningen tar vi naturligtvis vårt ansvar. Men det ska också sägas att verksamheten i första hand är till för de intagna och för samhället rent allmänt. När vi gör den framtida organisationen och planerar för investeringar måste vi se både till nya regler för utslussning och annat och till verksamhetskvaliteter som närhet till boendeort och mycket annat. Det är en komplex verksamhet och en komplex uppgift som Kriminalvårdsstyrelsen har. Men jag har lyssnat på Hans Stenbergs argument. Det är alldeles uppenbart att han är bekymrad. Det besked jag kan ge i dag är att jag noga följer det arbete som pågår och väntar på att få ett sammantaget resultat innan jag fäller ett avgörande.

Herr talman! Allt det som justitieministern säger nu om att det är viktigt att se till kvaliteten i verksamheten och förbättra resultaten känns oerhört rätt för Viskans del. Man har bra utbildningsplatser, och man har i många sammanhang framhållits som ett föredöme när det gäller verksamhet riktad mot den som döms för sexualbrott eller relationsrelaterade brott. Viskan ligger inte på en stor ort, och det kan faktiskt vara en fördel i vissa sammanhang. Det finns kommunikationer, men de är inte alltför lätt tillgängliga. Har någon dömts för relationsrelaterade brott kan det vara en fördel för den part i familjen som har blivit utsatt för våldet att man inte finns alldeles intill och lättåtkomligt. Jag hoppas att den här debatten har gjort att ministern har fått upp ögonen ytterligare för den här situationen. Jag hoppas verkligen att ministern noga följer detta så att det blir sakligt hanterat framöver. Tittar man på de långsiktiga effekterna och bortser från kortsiktiga investeringskostnader är jag övertygad om att Viskananstalten är den öppna anstalt i Region Norr som är väl värd att satsa på i framtiden. Gör man en sammanhållen ekonomisk bedömning och en sammanhållen bedömning för att få goda resultat och kvalitet i Kriminalvården är det rätt att satsa på Viskananstalten.
Herr talman! Jag ska bara säga något kort eftersom jag tycker att jag har varit tydlig. Det är viktigt att vi får ett bra underlag när det gäller framtiden för Kriminalvårdens olika anstalter. Det uppdrag som regeringen har gett till Kriminalvårdsstyrelsen är otroligt centralt. Det handlar om brister som har tillkommit under en följd av år samtidigt som trycket på anstalterna ökar. Det handlar också om de förändringar i kriminalpolitiken som har genomförts under senare år. Det är en komplex bild. Jag tycker att det är viktigt att framhålla att Viskan är bra, men att det också finns många andra enheter. Den helhetsbedömning som måste göras vill jag i första hand att myndigheten ska göra. Men det är klart att jag kommer att följa den här diskussionen och se vart den leder framöver. Jag vill tacka för den här diskussionen.